Herr talman! Monica Green har frågat socialministern vilka förbättringar han avser att genomföra för pensionärer och förtidspensionärer då det gäller bostadstillägget för pensionärer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Bostadstillägget är en mycket viktig inkomstkälla för ålderspensionärer med låga inkomster. Regeringen förbättrade bostadstillägget från och med den 1 januari 2007 genom en höjning av det så kallade bostadskostnadstaket från 4 850 kronor per månad till 5 000 kronor per månad för personer som har fyllt 65 år. Från och med den 1 januari 2008 medför dessutom en sänkt viktning av arbetsinkomster i beräkningen av bostadstillägg att arbetsinkomster inte reducerar bostadstilläggets storlek lika mycket som i dag, vilket bidrar till att stimulera personer med bostadstillägg till arbete samtidigt som bostadstillägget förbättrats. Regeringen avser att föreslå ytterligare förbättringar av bostadstillägget till ålderspensionärer när det ekonomiska utrymmet så medger. Bostadstillägget är emellertid inte viktigt bara för ålderspensionärer utan också för personer med aktivitets och sjukersättning. Regeringen anser att en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra situationen för personer med aktivitets och sjukersättning är att underlätta för dem att återgå i arbete. För personer som har partiell sjukersättning och som arbetar deltid innebär den ändrade viktningen av arbetsinkomster en viktig förbättring av bostadstillägget. Samtidigt bör situationen förbättras för dem som inte kan arbeta. Regeringen avser därför att återkomma till frågan om förbättringar av bostadstillägget även för denna grupp när det ekonomiska utrymmet så medger. På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan undersökt varför personer som formellt sett uppfyller kraven för bostadstillägg inte ansöker om förmånen. Resultatet redovisas i en rapport till regeringen. Bakgrunden till uppdraget är en tidigare undersökning som Försäkringskassan har gjort och som visade att 25 procent av dessa hushåll inte hade ansökt om bostadstillägg. Det finns vissa brister i det statistiska materialet, men trots det bedömer Försäkringskassan att det finns ett betydande antal personer som inte har ansökt om bostadstillägg fast de förmodligen skulle ha rätt till förmånen. I Försäkringskassans rapport till regeringen konstateras att det är deras uppdrag att informera de försäkrade om deras rättigheter och skyldigheter inom socialförsäkringen och att det är en angelägen uppgift för kassan att öka kunskapen om bostadstillägg hos personer som skulle kunna vara berättigade till förmånen. Försäkringskassan kommer därför att förbättra sin generella information om bostadstillägg. Dessutom planerar Försäkringskassan att sända information direkt till de personer som i dag bedöms ha rätt till bostadstillägg men inte uppbär förmånen. Regeringen följer noga utvecklingen för pensionärer i allmänhet och de sämst ställda i synnerhet genom fortlöpande mätningar och analyser. Regeringen har även för avsikt att se över den ekonomiska standarden för de sämst ställda pensionärerna och avser att återkomma med förbättringar för just denna grupp.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret även om det var många "vi avser att följa", "vi ämnar återkomma" och mycket sådant som gör att vi inte fick något besked här i dag. Jag hade många frågor i min interpellation och fick inte svar på alla. Det har i och för sig att göra med att frågan har överlämnats till Cristina Husmark Pehrsson som inte har ansvar för alla frågor. Jag frågade om hela den jättestora grupp som har rätt till bostadstillägg men inte söker det. Men jag frågade också hur regeringen tänker göra med den pensionärsskatt som finns. Tänker man se över den så att man ser till att grunden för pensionsöverenskommelsen hålls, nämligen att de som jobbar och de som har gått i pension och har sin uppskjutna lön beskattas lika? Det har jag ju inte fått svar på, och jag känner mig inte heller helt nöjd med svaret när det gäller de pensionärer som inte söker bostadsbidrag men som har rätt till det. Visserligen säger Cristina Husmark Pehrsson att Försäkringskassan nu ska skriva direkt till dem, men det här är en så stor fråga, och den berör så många pensionärer med svår ekonomisk situation, att regeringen här borde ge tydligare uppdrag till myndigheten och inte bara följa frågan. Konkret bör man kanske göra det i regleringsbrevet eller se till att Försäkringskassan på annat sätt följer den här frågan mycket tydligare. Om det nu är så många som har det svårt och som tycker att det är krångligt att söka eller av andra skäl inte söker det här bostadstillägget borde regeringen göra något åt detta. Vi har ju många pensionärer som har det väldigt svårt. Dessutom tänkte jag ställa en fråga om förtidspensionärer och ålderspensionärer. Är regeringen beredd att ha samma regler för ersättningarna till ålderspensionärer och förtidspensionärer? Jag vill ha mer konkreta förslag. Vi socialdemokrater har ju lagt fram ett förslag om att ålderspensionärer faktiskt ska ha en skattelättnad på 2 000 kronor som är finansierat. Jag vet att ministern försöker påstå att så inte är fallet, men vi har det inom vår budgetram. Det finns alltså finansiering till det. Vi vill nämligen att det ska vara mer rättvist, att det ska beskattas mer rättvist än vad regeringen gör i dag. Sedan till det här med beskeden om att vi ska se över frågan och att vi tänker återkomma när ekonomin så tillåter. Då är det märkligt att regeringen har gjort det valet; att man bestämde sig för att först satsa på miljonärerna och sedan vänta och se om det möjligtvis finns ekonomisk möjlighet att satsa på pensionärerna. Jag tycker att det hade varit mycket mer smakfullt att göra tvärtom, att se till att de som har det sämst, pensionärerna som är en så utsatt grupp, får sitt innan man gör de här gigantiska skattesänkningarna, som ni har gjort för miljonärerna.
Herr talman! Jag kan börja med att svara på ett par saker som fanns i Monica Greens interpellation. Hon säger att regeringen inte har höjt bostadstillägget för pensionärerna. Det är inte med sanningen överensstämmande. Vi höjde med en gång nivån för bostadstillägg till ålderspensionärer till 5 000 kronor. Så det är fel. Sedan kan jag konstatera att Monica Green driver en politik som är på gränsen, och så ska man naturligtvis göra när man är i opposition, när Monica Green frågar: Varför släpar bostadstillägget för personer som har sjuk och aktivitetsersättning efter? Det är faktiskt en skuld som vi har från er regering. Den 1 januari 2005 skilde den socialdemokratiska regeringen på bostadstillägget för ålderspensionärer och dem med förtidspension. Det var där glappet började. Sedan dess har skillnaden bara ökat. Det var ni som införde en skillnad mellan vilket bostadstillägg man ska ha om man är ålderspensionär och det man ska ha om man är sjuk och utsliten och har fått en förtidspension. Det är det som den här regeringen säger att vi vill åtgärda. Först och främst höjer vi nivån. Redan efter fyra dagar vid makten beslutade vi i budgeten att höja bostadstillägget för ålderspensionärer, och vi skriver att vi också vill åtgärda detta för dem som är förtidspensionerade. Det var ju ni som den 1 januari 2005 gjorde skillnaden och gav olika mycket höjning av bostadstillägget till dem som är förtidspensionerade och sjuka och dem som är ålderspensionärer. Lite självkritik hade faktiskt varit på sin plats, Monica Green.

Då hade hela pensionärskollektivet fått sänkt pension. Vad den här regeringen ville göra i första hand var att satsa kraftfullt på sysselsättning, få upp antalet som arbetar och få in skattepengar för att därigenom säkra att pensionärerna fick den pension som de har blivit utlovade och gärna mer. Hade vi inte gjort den här kraftfulla jobbsatsningen hade vi inte fått den här effekten på sysselsättningen. I dag har vi 100 000 personer fler i arbete än när ni satt vid makten. Dessa personer betalar pengar, skatt. De betalar pengar till välfärden och inte minst för att säkra pensionerna. Där tycker jag alltså att Monica Green är lite farligt ute. Finansdepartementet och Socialdepartementet har nu en arbetsgrupp för att arbeta för att säkra den ekonomiska situationen för de mest utsatta pensionärerna. Vi gör inte som Socialdemokraterna. Vi gör inte en total skattesänkning för pensionärer, också för de rika. Det var inte vi som införde maxtaxan i äldreomsorgen, som gynnade de rika i första hand. Det var inte vi som införde maxtaxa i barnomsorgen, som gynnade de rika mest. När det gäller effekten för de pensionärer som har sämst ekonomisk situation, som skulle få en skattesänkning, för de behöver mer pengar i plånboken, är vi helt överens, Monica Green. Det är det regeringen jobbar på. Men vad blir konsekvenserna av en skattesänkning? Kostnaderna för hemtjänsttimmar ökar, och man kanske får lägre bostadstillägg. Det blir marginaleffekter, men det är något som Socialdemokraterna inte riktigt har förstått sig på.

Herr talman! Cristina Husmark Pehrsson skyller naturligtvis på Socialdemokraterna, vilket hon ju ska göra enligt regelboken. Allt som är dåligt är sossarnas fel och allt som är bra är naturligtvis borgarnas förtjänst. Det har vi hört många gånger nu. Visst, det kan ni försöka påstå, men jag tror inte att folk går på det längre. Det gick i valrörelsen att försöka påstå att det var bättre med borgarnas politik men folk går inte på det längre. Och hur är det egentligen med jobben? Man försöker låta påskina saker. När vi ser statistiken från de senaste åren kan man inte ta åt sig äran av att det har blivit fler jobb. Nu vet vi att det var dubbelt så många som fick jobb 2006, alltså under vårt senaste år vid regeringsmakten, och hälften så många som fick nya jobb under 2007, under ert första år vid regeringsmakten, håller inte det argumentet, Cristina Husmark Pehrsson. Du får försöka bättra på de argumenten. Sanningen är att pensionärernas ekonomi måste förbättras, och just nu försämras den ju i förhållande till allt som kostar i samhället. Det kostar väldigt mycket för pensionärerna med hyran, med maten, eftersom vi har en hög inflation och med att ha bil, om man har råd att ha bil. Det finns också många andra saker som har blivit fördyrade i samhället i samband med att inflationen nu tickar på. Sedan är det klart att vi ska hålla pensionsöverenskommelsen och att generationerna ska följas åt. Det är ju en överenskommelse som vi har gemensamt, en överenskommelse som ni i och för sig var nära att gå ifrån i höstas. Vi har den överenskommelsen gemensamt, om att man ska följas åt. Så när det går bra för Sverige, vilket det har gjort nu ett antal år, det har ju varit internationell högkonjunktur och det har gått bra för Sverige, höjs lönerna, och då höjs också pensionerna. Det är inget som den borgerliga regeringen kan ta åt sig äran av utan det är något som vi har kommit överens om tillsammans i en pensionsöverenskommelse. När det gäller de 160 000 pensionärer som i dag inte får ersättning som de är berättigade till tycker jag inte att ni har gjort tillräckligt. De behöver information. De behöver också hjälp med att söka. De behöver veta att de har rätt till det här bostadstillägget. Det är många som tycker att det är krångligt i dag, och det borde gå att göra förenklingar. Jag tycker att regeringen har ett mycket stort ansvar för att se till att det blir så. När sedan Cristina Husmark Pehrsson tycker att allt var fel på sossarnas tid, att det är vi som har gjort allt fel vill jag säga: Det är ju ni som har regeringsmakten nu. Rätta till det då! Se till att det blir rättvisare, och se till att inte klyftorna ökar. Det är det de gör i dag. Klyftorna ökar i dag. Vi har visserligen fler som kommer i arbete. Det är bra. Det gläds vi alla åt. Den stora tillströmningen kom ju 2006. Tyvärr kunde inte högkonjunkturen hålla i sig. Vi ser nu orosmoln på himlen. Vi ser också att tillväxten mattas av, och orderingången har börjat minska. Det gäller att kunna styra ett land även i en lågkonjunktur. Det går an att göra det när det bara går uppåt. Då är det lätt att se till att göra reformer. Men det gäller att också klara av det i en lågkonjunktur. Hittills har det visat sig att ni valt att satsa på miljonärerna i stället för pensionärerna och att de ska komma långt senare.

Herr talman! Jag vill tacka Cristina Husmark Pehrsson så mycket för ett väldigt bra svar på en väldigt viktig och angelägen fråga. Det är två saker som jag skulle vilja belysa. Det är en sak som jag tycker är positiv och en sak som jag tycker är negativ med interpellationen som Monica Green har skrivit. För att börja med det positiva tycks det nu vara så att Monica Green vill vara delaktig i det arbete som vi i alliansen håller på med för att förbättra för de mest utsatta i samhället. I det här fallet rör det sig om fattigpensionärer som är i väldigt stort behov av vårt stöd och vår hjälp. Den historiska gärningen hos Socialdemokraterna har snarast varit att uteslutande fokusera på den allmänna generella välfärden. Under de tre senaste föregående mandatperioderna har man fokuserat på bidragshöjningar för våra höginkomsttagare. Det är en politik som har inneburit att de som har varit mest utsatta har glömts bort. De har fallit bort ur det politiska medvetandet, och man har inte haft som ambition att förbättra för dem. Våra hemlösa har blivit fler, och våra fattigpensionärer har blivit fler. Människor i behov av mentalvård har lämnats åt sitt eget öde och har blivit fler. Samtidigt har man höjt bidragen för höginkomsttagare. Innan vi fick ett maktskifte kunde man som höginkomsttagare få 26 000 kronor i månaden i bidrag för att vara sjukskriven. Det är en politik som vi nu har ändrat på. Vi försöker fokusera mer på att ta hand om dem som är mest utsatta. Jag kan bara hoppas att det är en bestående kursomläggning som Monica Green vill arbeta för att Socialdemokraterna kommer att anamma. Jag vill försäkra Monica Green om att hon har vårt stöd i att ta med sig detta till Socialdemokraternas förnyelsearbete, om det nu blir något sådant. Det andra är lite mer oroväckande. Det är att Monica Green på något sätt lyft bidragspolitiken till en ännu högre nivå. Man beklagar sig över att inte tillräckligt många människor söker ett bidrag som de faktiskt kan söka. Problemet utifrån Monica Greens perspektiv tycks inte vara att människor inte står på egna ben, att människor inte har ett ekonomiskt oberoende. Om man läser interpellationen tycks problemet vara att vi har en massa människor som kan söka bidraget men som inte gör det. Monica Greens problematisering innebär att det stora samhällsproblemet är att människor som kan söka bidrag inte gör det och att beroendet av staten inte är tillräckligt stort. Det är inte bara bidragsnivåerna som hon tycker är för låga. Nu är det till och med att själva beroendet av bidragen inte är tillräckligt. Herr talman! Detta slår tydligt fast att Socialdemokraterna är och förblir ett bidragsparti.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att ge mig in i debatten, men jag kunde inte låta blir när jag fick höra det som sades och läste Monica Green interpellation. Vad som gör mig så förvånad är att det verkar som att Socialdemokraterna aldrig har styrt Sverige. Men det har man. Det har man gjort under många år. Man har fört landet in i den situation som vi var i före förra valet med ett omfattande utanförskap och en ekonomisk situation som såg väldigt risig ut. Så sent som för ett par månader sedan stod en partikamrat till Monica Green här i riksdagens talarstol och erkände att Socialdemokraternas ekonomiska politik "klämde åt landets pensionärer". Nu förs det en helt annan politik. Vi har fått ett jobbskatteavdrag som ska kompensera för de merkostnader som människor har i samband med ett arbete. Det är ett jobbskatteavdrag som också syftar till att bryta utanförskap och få fler människor i arbete. Vi ser också en markant effekt av jobbskatteavdraget. Under förra året var det 400 människor per dag som gick från utanförskap till arbete. Den effekt vi får när fler människor kommer i arbete leder också till att landet får en mycket bättre ekonomi. Jag skulle vilja höra om ministern kan utveckla något vad det innebär för landets pensionärer att vi har fått så många fler människor i arbete i dag jämfört med tidigare och att så många människor gått från utanförskap till arbete. Detta måste ha betydelse för landets pensionärer. Jag vill också veta vad alliansen kan göra för att satsa både på de pensionärer som har de minsta resurserna men också vad vi kan göra i övrigt för att garantera våra äldre en trygg ålderdom.
Herr talman! Först vill jag rikta några kommentarer till Monica Green. Jag är ledsen om svaret inte var tillfyllest. Jag tycker att det ändå klart framgick att Försäkringskassan tar informationen på väldigt stort allvar. Man kommer att förtydliga blanketterna och förenkla dem. Man kommer nu att skicka ut blanketter till alla de personer som i dag inte har bostadstillägg men som man tror skulle behöva det. Jag förstår inte om Monica Green vill att jag dessutom ska gå ut och knacka dörr och lämna över dem. Jag tycker att detta är tydliga och enkla blanketter. De skickas också till alla som man tror kan behöva bostadstillägg men som inte har sökt. Vi har en undersökning som visar varför människor inte söker. De tror inte att de får det om de bor i villa. De har sökt tidigare men har fått avslag, och så vidare. De har ett kapital bakom sig men som inte betyder samma inkomst. Det finns orsaker till varför alla inte söker. Självklart ska informationen bli bättre. Jag tycker att detta framgick väldigt tydligt i svaret till Monica Green. När det gäller skattepolitiken handlar det inte alls om att skylla på den socialdemokratiska regeringen. Jag bara konstaterar att bostadstillägget för förtidspensionärer och ålderspensionärer följdes åt fram till den 1 januari 2005, och därefter skildes de. Det är inte alls att skylla på den tidigare regeringen. Det är bara att konstatera att vi där fick en skiljelinje för hur mycket man tyckte att bostadstillägget skulle vara för förtidspensionärer och hur mycket man tyckte att det skulle vara för ålderspensionerade. Denna regering höjde - vilket Monica Green i sin interpellation felaktigt påstår inte har skett - redan tre dagar efter regeringstillträdet bostadstilläggets nivå till 5 000 kronor. Det kan Monica Green i varje fall inte ifrågasätta. Vi höjde nivån för hyran i antalet kronor räknat för ålderspensionärer. Vi skriver också att vi återkommer till bostadstillägget för personer med sjuk och aktivitetsersättning. Det är inte rimligt att den skillnaden och uppdelningen gjordes den 1 januari 2005. Vi är helt överens när det gäller den ekonomiska situationen för pensionärerna. Jag skulle ändå vilja göra en viss åtskillnad. Det handlar i första hand om de pensionärer som har det sämst ställt. Jag har haft många samtal med pensionärsorganisationerna och senast häromdagen med SBF. De säger att de inte står bakom förslaget med 1 000 kronor till alla och också till rika pensionärer. De vill att vi ska fokusera på de pensionärer som har det sämst ställt. Där handlar det i första hand om ekonomiskt stöd i någon form. Det kan vara en höjning av bostadstillägg eller någonting annat. Det är precis det som regeringen nu arbetar intensivt med. Det går inte att bara säga: Sänk skatten för alla pensionärer och också för dem som har pengar och är rika. Jag tycker inte att det är så vi ska använda landets resurser i första hand. Vi ska använda dem för att se till att det är de pensionärer som har låga inkomster som ska kunna säkerställa sin ekonomiska situation och få mer pengar i plånboken. Vi får inte lura pensionärerna och bara säga: Nu får ni mindre i skatt och alltså mer pengar i plånboken. Det får andra effekter. Det handlar om vad jag får betala i hemtjänsttimmar. Taxan ökar när jag har mer pengar i plånboken. Jag kanske inte får lika mycket i bostadstillägg. Man ska inte lura landets pensionärer genom att enkelt gå ut och säga: Sänk skatten! Vi måste samtidigt tala om vad det blir för effekt av en sänkt skatt. Det innebär att vi ger med ena handen och tar med den andra. Det har landets pensionärer varit med om så många gånger. Vi måste hitta lösningar som ger ekonomiskt stöd till de mest utsatta som behöver det. Samtidigt ska vi göra kraftfulla insatser för att ha folk i arbete, folk som betalar skatt och inte behöver försörjningsstöd eller sjukersättning. Det tycker jag är en ansvarsfull politik.

Herr talman! Nu ska hjälpen komma till ministern. Nu ska de komma och rädda ministern så att hon inte ska stå ensam mot Monica Green. Order har gått ut om att nu måste vi se till att inte Cristina Husmark Pehrsson behöver ta debatten ensam. Vad är det som händer? Representanterna säger att jag påstår att folk ska leva mer på bidrag. Men vilken politik bedriver ni? Ska inte människor ha en högre pension? Vi bygger upp vår pension under livet. Ska vi då inte ha möjlighet att få en bra pension? Det viktiga är att människor till exempel får rätt till heltid, vilket ni inte jobbar för. Människor ska ha ett bra jobb under hela sitt liv. Det är då man får en bra pension sedan. Det är det vi måste jobba för. Vi måste se till att människor har det bra. De som i dag är berättigade ska väl åtminstone få chansen. Jag tycker att det är märkligt om de företrädare som går in i debatten plötsligt påstår att det bara är bra om de inte söker och de gott kan ha det som de har det. Jag tycker att det är trist med den människosynen. Däremot ska vi vara glada över att vi har en god ekonomisk utveckling i det här landet, eller har haft fram tills nu, får man väl säga. Vi har haft en positiv utveckling under flera år. Vi har haft ordning och reda i ekonomin. Vi har sett till så att jobben kommer. Återigen får jag väl påminna om att det 2006, vårt senaste år vid regeringsmakten, tillkom dubbelt så många nya jobb som det gjorde 2007. Det tillkom alltså hälften så många nya jobb under 2007. Vi kan vara glada över att det tillkom nya jobb även 2007, men vi ser prognoserna för 2008, och nu trappas det redan av. Det är ju inte sant att jobbskatteavdraget skulle vara lösningen på allt. Det är tvärtom så att det inte har hjälpt. Det har bara blivit mindre inkomster till pensionärerna.

Herr talman! Jag tycker att ministern klarar sig mycket väl själv i debatten mot Monica Green. Jag är snarare här för att informera riksdagen och allmänheten som tittar på den här debatten om att Socialdemokraternas alternativ i svensk politik är och förblir ett alternativ för bidrag. I och med den här interpellationsdebatten har man också visat att man har flyttat bidragspolitik till ytterligare en nivå. Socialdemokraternas lösning är och förblir densamma. Man vill bara värna den allmänna välfärden. Man vill satsa på högre bidrag, och speciellt högre bidrag för höginkomsttagare. Ni har glömt bort de mest utsatta. De hemlösa har blivit fler. Fattigpensionärerna har blivit fler. De som behöver mentalsjukvård har ni glömt bort och kastat ut på gatan under er tid vid makten. Vi vill fokusera på att ta hand om dem som verkligen är utsatta, de som verkligen är i behov av samhällets hjälp. Ni vill fortsätta i samma riktning. Ni vill knacka på LO-familjernas dörrar och ta tillbaka våra skattesänkningar. Ni vill återställa bidragen så att det inte lönar sig att arbeta. Och nu vill ni ånyo lägga en ny dimension till svensk bidragspolitik, nämligen att problematisera att inte tillräckligt många människor söker bidrag. Nu handlar det inte bara om att bidragsnivåerna är för låga. Nu vill Monica Green också införa dimensionen att för få söker dem. Bidragspolitiken ska bli ännu mer beroendeframkallande. Min slutsats blir, och det tycker jag att vi alla ska ta med oss från den här debatten, att Socialdemokraterna är och förblir ett bidragsparti.
Herr talman! Först vill jag säga till Monica Green att det är fritt fram för alla som vill delta i debatten och bidra till att föra debatten framåt för att utveckla Sverige och göra Sverige bättre. Monica Greens partikamrat, Siw Wittgren-Ahl, finns här i kammaren. Hon stod faktiskt här i kammaren i december och förklarade att den skattenivå som Socialdemokraterna hade påfört landets pensionärer innebar att de klämdes åt. Det var ett väldigt tydligt erkännande av Siw Wittgren-Ahl. Jag skulle välkomna om Siw Wittgren-Ahl kom upp i talarstolen och förklarade vad som var tanken bakom den socialdemokratiska skattepolitiken som innebar att landets pensionärer klämdes åt. Det skulle jag vilja få ett svar på. Vill inte Siw Wittgren-Ahl gå upp i debatten och förklara detta kanske Monica Green kan göra det. Jag är tacksam för att få höra om de satsningar som regeringen har genomfört och planerar att genomföra för landets pensionärer som har de minsta ekonomiska marginalerna. Jag är också glad över att vi kan konstatera att risken för att bromsen i pensionssystemet ska slå till inte finns i dag. Den var överhängande under Socialdemokraternas sista år vid makten. Det var så många människor som var arbetslösa och så många som var i utanförskap att det var en överhängande risk att pensionerna skulle minskas på grund av att bromsen i pensionssystemet skulle slå till. Den risken är nu undanröjd. I stället kan vi se fram emot stora ökningar av inkomstpensionen för landets pensionärer under de närmaste åren. Det är jag väldigt glad över. Jag vill tacka statsrådet för svaret och tydliggörandet om de satsningar som alliansen gör på landets pensionärer.

Herr talman! Jag begärde ordet när jag hörde Moderaternas representant Fredrik Schulte prata om bostadsbidraget. Först vill jag göra klart att pensionsuppgörelsen bygger på en uppgörelse mellan fem partier. När vi diskuterar det som ingår i uppgörelsen vill jag säga att Cristina Husmark Pehrsson har tillsatt en delegation som har att se över pensionsuppgörelsen. Den utdelning som pensionärerna får på grund av att så många jobbar ligger i pensionsuppgörelsen, som är en bra uppgörelse. Jag tycker att vi ska värna den. Därför oroar jag mig över att man ibland pratar om att vi ska värna garantipensionärerna. Då undrar jag om vi inte ska diskutera det i den gruppen. 127 000 har bara garantipension, men 808 000 personer har en del av garantipensionen. Det är viktigt att vi har en bred uppgörelse om pensionerna. Det har betydelse för alla som ska gå i pension. Nu upplever jag att Moderata samlingspartiet skickar ut signaler om att ni är beredda att lyfta loss en del av detta. Jag hoppas verkligen inte att det är så. Cristina Husmark Pehrsson försökte förklara, att om man höjer pensionerna bara för garantipensionärerna, de 127 000, mister de en del av sitt bostadsbidrag, men det är också det mest träffsäkra för att se till att den gruppen pensionärer får ett bättre liv. Det har faktiskt även er finansminister uttryckt. Det är där han vill sätta in åtgärder. Till sist, Gunnar Axén, jag känner inte igen det som du sade att jag skulle ha sagt. Det känner jag absolut inte igen. Jag ogillar att bli citerad när det dras ut ur sitt sammanhang så att man inte förstår det. Det är mig främmande att jag skulle ha uttryckt mig just så om gruppen pensionärer. Det måste ha varit i ett större sammanhang. Jag tar bestämt avstånd ifrån att det skulle vara på de grunderna som du står här och säger.
Herr talman! Tack, Siw Wittgren-Ahl, för att du går upp och klarlägger detta. Jag håller helt med dig om att det är just bostadstillägget för pensionärer som är det mest träffsäkra för pensionärer och inte skattesänkningen. Det får precis den effekt som Siw Wittgren-Ahl säger. Då får man mer pengar i plånboken, och då kan bostadstillägget för pensionärer sjunka. Jag är väldigt glad över att Siw Wittgren-Ahl går upp och säger att vi är överens om det. Vi är också överens om att värna pensionssystemet, och därför välkomnar jag att Socialdemokraterna nu också har kommit in i pensionsgruppen. Det är där vi ska diskutera den ekonomiska situationen för de mest utsatta pensionärerna. Vi är helt överens om det också. Till Gunnar Axén vill jag säga att regeringen gör en kraftfull satsning på äldrepolitiken på många områden. När det gäller boendefrågorna vet vi att 14 000-16 000 platser i särskilt boende försvann de sista åren. De håller nu på att byggas upp igen. Kvaliteten ska säkerställas, personalen ska ha god kompetens och vi ska öka valfriheten för den enskilde, för pensionärerna och de sjuka har inte haft den möjligheten. Monica Green säger att vi nu går in i en inte fullt så kraftig tillväxtsituation. Ja, men så är det - sådant är livet. Det går upp, och det går ned. Då gäller det att man ser till att ha en ansvarsfull politik när man är på toppen och att se till att göra satsningar så att dalen inte blir så djup. Det är därför vi har gjort de kraftfulla satsningarna på jobben, för att säkerställa inte minst att det finns folk i sysselsättning som kan betala till pensionerna också när vi går in i en lågkonjunktur. Om vi inte hade fått upp sysselsättningen så hade vi i lågkonjunktur kommit ned i en djup dal, och då hade pensionärerna också drabbats genom påverkan på balanstalet och bromsen, precis som skulle ha hänt 2006. Men det viktigaste tycker jag ändå är att säga att många av dem som i dag är utsatta inte bara är utanför arbetslivet, utan de är sjuka. Många unga personer får aktivitetsersättning för resten av livet. Jag kan bara avslutningsvis citera vad Anna Hedborg, före detta socialdemokratisk socialförsäkringsminister, skriver i sin utredning: "Kanske är unga med sjukersättning det tydligaste exemplet inom sjukförsäkringen på en situation där en dåligt fungerande försäkring leder till att de som verkligen har behov av den drabbas."